Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ändra på förhållandet att skolan ofta använder reklammaterial som läromedel, vilket framkommit i en rapport från nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor. Bakgrundsmaterial till den aktuella rapporten är bl.a. ett antal intervjuer med lärare i hemkunskap, barnkunskap, samhällskunskap och ekonomi samt —- i mindre utsträckning — intervjuer med mellanstadielärare. Av rapporten framgår att en stor del av de tillfrågade lärarna i Sverige hade använt kommersiellt material under året närmast före undersökningen. Som skäl till att de använde kommersiellt material hade lärarna bl.a. uppgivit att materialet är aktuellt och att det har en intresseväckande och attraktiv utformning. Jag anser att den situation som rapporten ger en bild av är otillfredsställande. Detsamma gäller uppgiften att hälften av lärarna, som använder kommersiellt material, avstår från att med eleverna ta upp en diskussion om materialets kommersiella inriktning. Att materialets karaktär inte klargörs i undervisningen är olyckligt från konsumentpolitisk synpunkt. Mot bakgrund av undersökningens resultat rekommenderar utredningen bl.a. att man i lärarutbildningen systematiskt bör föra in moment om reklam, bl.a. för att ge lärarna beredskap att på ett medvetet sätt hantera kommersiellt material. Man bör vidare enligt rapporten kunna kräva att — vid användningen i undervisningen — avsändaren tydligt anges på dylikt material. Man skulle också kunna överväga att materialet märks ”reklam”. Enligt vad jag erfarit skall synpunkter på rapporten nu inhämtas från de nordiska länderna genom bl.a. ett remissförfarande. Rapporten förväntas resultera i att ett förslag till åtgärdsprogram läggs fram för det nordiska ministerrådet. Jag har uppfattningen att de åtgärder som föreslås av utredningen bör övervägas snarast. Jag utgår från att skolöverstyrelsen och övriga berörda myndigheter noga följer utvecklingen på detta område och vid den fortsatta behandlingen av rapporten vidtar de åtgärder och framlägger de förslag som kan föranledas av densamma.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I skolan finns de kommersiella intressena representerade på olika nivåer — i form av säljerbjudanden av t.ex. kurser och skoltröjor och i form av tryckt eller audivisuellt material. Det är näringslivets branschorganisationer som står bakom. Detta kommersiella material har stor påverkan på eleverna. På initiativ av nordiska ämbetsmannakommittén har det gjorts en undersökning av hur mycket kommersiellt material som används i skolorna. Tre av fyra lärare använder detta material i de ämnen där konsumentfrågor behandlas. Materialet är till 85 96 gratis, och det förklarar till viss del den stora användningen. Eleverna får vid upprepade tillfällen ta del av en stor mängd kommersiellt material. Och trots att så gott som alla intervjuade lärare anser att syftet med detta material är att öka försäljningen, avstår hälften av lärarna från att ta upp en diskussion med eleverna om materialets kommersiella inriktning. Materialet används alltså utan okritiskt granskande som rent reklammaterial, och i denna egenskap får det större effekt än mycket annat reklammaterial. Eleverna uppfattar det nämligen som sanktionerat av skolan, och då det dessutom används i en undervisningssituation blir effekten dubbelt effektiv, sett ur försäljarnas vinkel. Att använda kommersiellt material i skolan utan att redogöra för vad det är för sorts material tycker jag är fel och mycket otillfredsställande eftersom skolan skall, som det heter, främja en undersökande och kritiskt värderande inställning hos eleverna. Jag har frågat fru Rodhe vad hon tänker göra för att förändra denna situation. Av svaret som jag har fått framgår att hon inte är nöjd med situationen utan anser att åtgärder ”bör övervägas snarast”. Men det är ingen garanti för att reklamen i skolorna stoppas. Hon utgår från att skolöverstyrelsen och andra myndigheter ”följer utvecklingen”, men det tycker jag inte räcker. Jag hade hoppats på ett regeringsinitiativ för att stoppa reklamen i skolorna, när situationen i denna fråga nu ser ut som den gör. Och jag hade frågat fru Rodhe vilka åtgärder hon tänkte vidta för att ändra på förhållandena. Något svar på den frågan har jag inte fått.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med om vad Inga Lantz sade, att det som står i rapporten om att hälften av lärarna inte hade gjort klart att det är reklammaterial som används, är en ganska oroande uppgift. När man i det ena eller andra sammanhanget i skolan använder reklammaterial, måste det stå fullkomligt klart för eleverna att materialet har denna karaktär. Men det är också viktigt att eleverna i skolan fostras till att leva i en värld som trots allt, vad vi än anser därom, är full av reklam. Det är då enligt min mening skolans uppgift att lära eleverna att kritiskt granska produkter av reklamkaraktär. På så sätt kan skolan hjälpa eleverna att stå emot trycket från allt det kommersiella material som de kommer att drabbas av när de lämnar skolan. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad skolöverstyrelsen anförde i sitt förslag till ny läroplan: Eleverna ”kommer helt naturligt att arbeta med material som tillkommit för att påverka och övertyga. — —— Läraren kan rätta uppenbara sakfel och tillföra försummade synpunkter. Eleverna skall emellertid beredas tillfälle till självständiga ställningstaganden i för dem viktiga frågor. Detta förutsätter bl.a. att de möter och bedömer också sådana framställningar i text, ljud och bild, som främst uttrycker värderingar. ——=- Skolans uppgift är också att ge eleverna möjlighet att utan lärarens hjälp kontrollera sakuppgifter och bedöma en framställnings eventuella tendens.” På den punkten kan jag helt stå bakom skolöverstyrelsens yttrande. Jag sade att jag utgår från att skolöverstyrelsen och övriga berörda myndigheter noga följer utvecklingen och vidtar åtgärder. Jag har inhämtat att skolöverstyrelsen i hög grad beaktar dessa frågor och är beredd att vidta åtgärder.

Herr talman! Nu förstår jag plötsligt ingenting. Först håller fru Rodhe med om att detta är oroande men säger sedan att eftersom vi har den värld vi har måste vi använda reklam, även i skolorna. Hon godtar alltså att reklammaterial finns i skolan, och då har vi helt motsatt uppfattning. Jag trodde att jag skulle få ett klart avståndstagande från att man använder reklam i skolans undervisning, men det har jag inte fått — tvärtom efter det senaste inlägget. Det saknas bra och aktuella läroböcker i dessa ämnen. Det är därför situationen ser ut som den gör. Det var också anledningen till att jag hade hoppats få ett uttalande från statsrådet där hon hade tryckt på, att vi måste framställa alternativt, icke-kommersiellt material. I just dessa ämnen, som behandlar konsumentfrågor, är ju det så viktigt. Vid framställningen av nytt, icke-kommersiellt material i dessa ämnen bör också elever och lärare medverka. Dessutom måste lärarna få en beredskap, så att de, om de i viss mån vid något tillfälle måste använda reklam, kan analysera och hantera detta material. Det är också mycket viktigt att man får reda på vem det är som skickar ut materialet. Jag var för en tid sedan på ett elevrådssammanträde i en skola. Där hade man undervisning i hur man borstar tänderna, och då användes kommersiellt material från en branschorganisation — Fruktrådet. Det användes helt naturligt utan att man talade om vad det var för material. Det har i denna utredning kommit fram en provundersökning som visar att skolungdomar inte uppfattar någon skillnad mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material eller andra läromedel. Jag tycker att detta är mycket allvarligt, och jag hade hoppats på ett mer konkret ställningstagande i denna fråga från regeringens sida.
Herr talman! Jag kan inte finna att avståndet mellan våra ståndpunkter är så stort som Inga Lantz vill göra gällande. Jag har klart sagt ifrån att skolan, vid varje användning av material som på något sätt kan betecknas som reklam, måste göra klart för eleverna vad det är fråga om för slags material. Men jag menar också att skolan inte kan avskärma sig från den värld den lever i. Eleverna måste tränas att bedöma sådant reklammaterial som de i olika sammanhang utsätts för redan som ungdomar och som de under sitt fortsatta liv i minst lika stor utsträckning kommer att utsättas för inom arbetsliv och samhällsliv. Skolan använder självfallet inte bara reklammaterial. Den använder också t.ex. konsumentverkets Råd och Rön. Det är viktigt att vi får mer icke-kommersiellt material för en hel del av de frågor som Inga Lantz exemplifierade. Men jag menar att man hela tiden måste hålla fast vid skolans uppgift att träna eleverna i ett kritiskt granskande av det slags påverkan som reklamen utsätter dem för i samhället.
Herr talman! Fru Rodhe säger att vi skall använda reklam i skolan. Det är ju det man gör. Fru Rodhe tar inte avstånd från det, och det är jag väldigt besviken över. Tre av fyra intervjuade lärare på högstadiet använder kommersiellt material i sådana ämnen där man behandlar konsumentfrågor. I vissa ämnen - hemkunskap och ekonomi — använder alla lärare reklammaterial. Även på mellanstadiet förekommer kommersiellt material. Jag tycker att detta är mycket otillfredsställande, och jag hade hoppats på ett avståndstagande från statsrådets sida och på åtgärder för att häva det nuvarande förhållandet. När det gäller just dessa ämnen, som är så viktiga för eleverna som kommande konsumenter i den kommersiella värld som vi lever i, hade jag trott att regeringen skulle ta allvarligare på förhållandena och uttala att det behövs — som jag tycker helt naturligt — icke-kommersiella läromedel i dessa ämnen. Det är mycket angeläget att man med det snaraste får alternativa ickekommersiella läromedel i just de här ämnena.
Herr talman! Vi har, såvitt jag förstår, ganska gott om icke-kommersiellt material. Det är tänkbart att det på vissa punkter kan behöva kompletteras, men det kan vi väl inte gärna gå in på här. Jag vill fortfarande understryka att eleverna samtidigt måste vänjas vid att kritiskt granska den information som de utsätts för i reklamsyfte. De måste alltså lära sig i skolan och få träning i att genomskåda det reklambombarde mang som de utsätts för. Annars skulle skolan svika en mycket viktig uppgift, som gäller att fostra eleverna till kritiskt ställningstagande.
Herr talman! Jag motsätter mig självfallet inte att eleverna får lära sig att kritiskt granska reklammaterial, men det får inte stå i motsats till att man tar fram icke-kommersiella läromedel och att de används i skolans undervisning i de här ämnena.

Herr talman! Stig Alemyr har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den senaste utvecklingen vid Emmaboda glasverk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den 18 januari i år besvarade jag en fråga i samma ämne som hade ställts av Stig Alemyr. I mitt svar meddelade jag att styrelsen för Emmaboda Glas AB hade beslutat genomföra en rekonstruktionsplan, som skulle komma att medföra en minskning av antalet anställda vid glasverket. Jag framhöll att regeringen kände en stark oro över den negativa utvecklingen vid glasverket. Jag hade därför i brev till ledningen för det franska företaget Saint Gobain Industries , som äger glasverket, begärt en redogörelse för de åtgärder som kommer att vidtas för att ersätta bortfallet av arbetstillfällen i Emmaboda kommun. Jag har sedermera av den franska företagsledningen fått en muntlig redovisning i anslutning till de frågor som jag berörde i mitt brev. Företagsledningen framhöll att verksamheten i Emmaboda hade gått med betydande förluster och att det för glasverkets fortlevnad var nödvändigt att genomföra en rekonstruktionsplan som på kort sikt kommer att medföra en minskning av antalet anställda. Man underströk dock att S:t Gobain var fast beslutet att stanna kvar på den svenska marknaden, och man var beredd att markera detta genom nya investeringar i Sverige så snart rekonstruktionsarbetet hade genomförts. De franska representanterna förklarade sig också vara väl medvetna om sitt sysselsättningsansvar och hänvisade till det arbete som pågick inom Emmaboda Industriutveckling AB, som finansierades av det franska företaget och som hade till uppgift att skaffa ersättningsindustrier till Emmaboda kommun. Det pågick ett energiskt arbete för att finna lämpliga projekt, och man hade goda förhoppningar om att nå vissa resultat före årets slut. För egen del framhöll jag att den svenska regeringen självfallet med tillfredsställelse noterat att det franska företaget beslutat sig för att bibehålla och utveckla anläggningen i Emmaboda. Samtidigt förklarade jag dock att de hittills redovisade resultaten inte kunde anses vara tillräckliga med hänsyn till den unika sysselsättningsutfästelse som hade lämnats och med tanke på S:t Gobains stora resurser. Jag utgick därför från att det franska företaget fortlöpande skulle redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att ersätta bortfallet i arbetstillfällen i Emmaboda. Jag räknar med att S:t Gobain kommer att lämna en sådan redovisning för arbetet att skaffa ersättningsindustrier till kommunen. Glasverket kommer emellertid också i framtiden att spela en avgörande roll för sysselsättningen. Därför är det utomordentligt viktigt att det bedrivs ett framåtsyftande utvecklingsarbete inom glasverket. De anställda har visat ett stort intresse för detta genom att bilda en produktutvecklingsgrupp. Jag har under våren haft överläggningar med såväl denna grupp som med företagsledningen för att diskutera dessa frågor, och jag utgår från att företagets ägare på allt sätt kommer att stödja denna betydelsefulla verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det är nu fjärde gången jag frågar företrädare för den svenska regeringen hur man bedömer situationen i Emmaboda och vilka åtgärder man är beredd att vidta för att se till att S:t Gobain uppfyller sina förpliktelser att hålla sysselsättningen vid glasverket på samma nivå som den hade i december 1973. Jag kan med beklagande konstatera att läget i Emmaboda — trots relativt optimistiska statsrådssvar genom de här två åren — oavbrutet försämrats. Sedan januari 1978 har 111 anställda slutat på glasverket, I — en direktör — haranställts. Ytterligare flera 10-tal har nu varslats. Det betyder att i företaget arbetar nu drygt 200 färre personer än när S:t Gobain lämnade sitt löfte. I ett litet samhälle som Emmaboda betyder en sådan neddragning av sysselsättningen utomordentligt allvarliga problem. Varje statsråd jag har frågat har svarat att man hoppas att det skall vända sig och att S:t Gobain skall leva upp till sina löften. Herr statsråd! Det har inte hänt någonting, och det händer faktiskt ingenting! Den oro som har präglat inte minst facket ökar. I praktiken har S:t Gobain inte bara minskat produktionen utan också stoppat allt utvecklingsarbete. Det gör att man verkligen frågar sig: Planerar nu koncernledningen en nedläggning av hela verksamheten? Det går nu inte längre att bara sitta och hoppas. Jag var i januari tacksam för att statsrådet hade tagit direktkontakt med företaget och bett om preciseringar av vad man tänkte göra. Sedan dess har det praktiskt taget inte hänt någonting. Man praktiserar något slags uppehållande försvar. Herr statsråd! Jag har tidigare frågat: Skulle inte den svenska regeringen via kontakterna i Paris kunna ta direktkontakt med den franska regeringen, som ju ofta visat en påtagligt känslighet för de franska multinationella företagens situation utomlands? Jag är så orolig för utvecklingen i Emmaboda just nu att jag vädjar till och kräver av arbetsmarknadsministern att nu på något sätt vidga kontakterna, inte bara med företaget utan också till den franska regeringen. Det är nu alldeles nödvändigt att någonting positivt händer i Emmaboda.

Herr talman! Stig Alemyr visar på att utvecklingen i Emmaboda varit negativ under de senaste åren. Det har jag medgivit tidigare. Det har varit en mycket svår påfrestning på det här företaget. Stig Alemyr och jag är båda väl medvetna om att det finns sakliga grunder till denna utveckling. Däremot är jag inte beredd att hålla med Stig Alemyr om att ingenting har hänt. Jag tycker mig på goda grunder kunna påstå att det har funnits en mycket hård bevakning av det här företaget och dess koncernledning ända ned till dess koncernkontor i Paris. Den har inte bara skett via mig och regeringen utan också genom facket — jag vill ge facket den erkänslan — som här har engagerat sig på ett osedvanligt sätt genom att driva på produktutvecklingen. Vi kan konstatera att produktutvecklingsbolaget, trots förlusten på 20 milj.kr. föregående år, nu har satsat 5 milj.kr. och har kommit med en del projekt som kan leda till positiva resultat. Vid överläggningar direkt med företagsledningen har jag, som framgår av mitt svar, förklarat att jag tycker att detta är otillräckligt i förhållande till de mycket anmärkningsvärda utfästelser som just detta företag har gjort för sysselsättningen i Emmaboda. Men, Stig Alemyr, låt oss ändå erkänna att påtryckningarna — via de kanaler som vi har haft tillgång till — på detta glasverk har varit mycket hårda. Med anledning av Stig Alemyrs påstående om en oavbruten försämring vill jag framhålla att det på kollektivsidan kan väntas en nyrekrytering efter semestrarna detta år. Där tycks en viss vändning vara på gång. Orderingången är f. n. hygglig.
Herr talman! Den fackliga rörelsen i Emmaboda har gjort utomordentligt stora insatser. Vi är helt överens på den punkt2n. Också kommunen har engagerat sig starkt. Den har beställt en utredning hos Arbetslivscentrum. Jag har Emmabodarapporten i min hand, och slutsatserna i den är mycket oroande. Jag har inte kritiserat regeringen för att den inte skulle vara intresserad av | vad som händer i Emmaboda. Jag har uttalat min tacksamhet över att man har tagit kontakt med företaget. Men detta frågesvar liksom tidigare frågesvar slutar i en allmän from förhoppning. Man hoppas att utvecklingen skall vända. Så har dock inte skett. Inga tecken tyder på en vändning till det bättre i Emmaboda. Därför är min fråga till regeringen: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta förutom samtalen med S:t Gobain? Det går inte att bara sitta och hoppas att det kommer positiva besked därifrån. Under den tid man sitter och hoppas finns det anledning räkna med att utvecklingen avsevärt försämras. Nr 148 Statsrådet reagerade inte på min begäran om en direktkontakt med den Torsdagen den franska regeringen för att erinra om vilken vikt vi fäster vid utvecklingen av 17 maj 1979
vid AB Emmaboda Herr talman! Vi kommer att fortsätta bevakningen av företagsledningens Glasverk agerande, i synnerhet dess ansträngningar att genom produktutveckling få fram alternativ sysselsättning i Emmaboda. Det är det centrala, Stig Alemyr. Jag tror att vi är överens om detta. Sedan kan man fundera över vilka vägar som är de bästa att gå. Jag skall inte undanhålla kammaren att vi har haft funderingar på att genom direkta kontakter med olika organ i Frankrike ta upp diskussioner. Men det är en sak som jag tror att vi får överväga i ett annat Vi torde vara överens om att rekonstruktionsplanen måste genomföras för att få detta företag på fötter. Det blir då en nedskärning på tjänstemannasidan men en oförändrad nivå i fråga om antalet kollektivanställda. Som jag sade i min replik kommer det också att ske en nyrekrytering i fråga om kollektivanställda. Det innebär en viss vändning till det bättre, om de rapporter är riktiga som har kommit in till arbetsmarknadsdepartementet. Vidare vill jag gärna, herr talman, peka på att det finns signaler om att åtminstone något av de projekt som produktutvecklingsbolaget arbetar med kan leda till ett icke föraktligt antal nya arbetstillfällen, kanske 20-25
Herr talman! Av det senaste inlägget finner jag att just nu är statsrådet Wirtén något mera optimistisk än i det skrivna svaret, som han läste upp tidigare. Jag noterar det med tacksamhet. Jag är också tacksam för att det inte blir ett direkt nej på min begäran att eventuellt ta upp kontakter av annat slag än de som hittills har tagits — kontakter direkt med den franska regeringen. Jag hoppas att det skall bli möjligt för er att göra det. Jag vill, herr talman, till sist säga att vi skall naturligtvis inte från vår sida rikta onödig kritik mot den svenska regeringen. Jag har tidigare sagt att jag är övertygad om att statsrådet Wirtén är personligen starkt engagerad i det här sammanhanget. Jag vill bara deklarera att vi från politikerhåll i Kalmar län kommer att intensivt följa ärendet, och vi kommer tillbaka igen, om det visar sig att statsrådets optimism inte är grundad. Vi gör det tillsammans med kommunen och tillsammans med de fackliga organisationerna i Emmaboda.

Herr talman! Carl Lidbom och Bo Siegbahn har i interpellationer frågat mig om de åtgärder regeringen avser vidta för att trygga tillgången på olja. På grund av utlandsresa har jag inte haft möjlighet att besvara interpellationerna inom föreskriven tid. Svar kommer att lämnas den 26 maj.

Herr talman! Svante Lundkvist har frågat jordbruksministern om han anser det för jordbrukets vidkommande från försörjningsberedskapssynpunkt angeläget att bevara en svensk tillverkning av lantbrukstraktorer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Försvarsutskottet har under vårriksdagen behandlat en motion av Stig Josefson m.fl. rörande samma fråga. I motionen erinrades om att det enda traktortillverkande företaget i landet planerar att inleda samarbete med ett finskt företag. I planerna, anförde motionärerna, ingår uppenbarligen att i vart fall huvuddelen av tillverkningen skall föras över till Finland. Motionärerna anförde att denna utveckling borde prövas från beredskapssynpunkt, både för det civila och för det militära försvaret, och föreslog att riksdagen hos regeringen skulle begära en sådan prövning. ”Utskottet anser att det är viktigt med en god beredskap i fråga om maskiner och redskap som berörs i motionen. Viktigare än förmågan att nytillverka är resurserna för reparationer och tillgången på reservdelar inom landet. Utskottet har inhämtat att berörda myndigheter följer utvecklingen och förutsätter att myndigheterna vid behov vidtar eller föreslår åtgärder för att en tillräcklig försörjningsberedskap skall upprätthållas. Någon särskild prövning av det slag motionärerna föreslår vill utskottet inte förorda. Motionen 1786 bör avslås.” För egen del instämmer jag i riksdagens bedömning att försörjningsberedskapen i detta avseende främst är beroende av resurserna för reparation och tillgången på reservdelar. Jag har därför inte funnit skäl att föreslå regeringen att vidta särskilda åtgärder för att bibehålla tillverkningskapaciteten i fråga om traktorer.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Jag är väl medveten om den motion handelsministern hänvisar till och försvarsutskottets och riksdagens ställningstagande till den. I utskottets betänkande över motionen anser man det viktigt med en god beredskap i fråga om bl.a. traktorer. Utskottet hade, som handelsministern nyss har nämnt, inhämtat att berörda myndigheter följer utvecklingen och förutsatte att myndigheterna ”vid behov vidtar eller föreslår åtgärder för att en tillräcklig försörjningsberedskap skall upprätthållas”. Jag gör nu den bedömningen efter det att jag en längre tid har följt diskussionerna kring Volvo BM:s intentioner i dessa sammanhang, att det föreligger en överhängande risk för att vi för våra behov när det gäller traktorer kommer att bli helt hänvisade till den tillverkning som sker i andra länder. Efter vad som numera är känt är man på Valmet icke beredd att tillsammans med Volvo BM bilda det tidigare tänkta komponentbolaget. Detta förhållande kan innebära att även komponenttillverkningen på sikt är på väg bort från Sverige. Jag är medveten om att det kan vara nödvändigt, ja önskvärt att svenska företag samverkar med företag i andra länder för att bredda underlaget för sina produkter. Men denna samverkan får ju inte bli så ensidigt inriktad att vi på grund av snävt företagsekonomiska bedömningar gör oss av med en produktion som vi måste ha tillgång till om vi skall klara oss hyggligt exempelvis i en avspärrningssituation. Jag utgår dessutom ifrån att jordbruksministern skulle ha svarat att det även i fredstid är angeläget att vi har tillgång till svensktillverkade traktorer anpassade till våra speciella markförhållanden. Såväl jag som de fackliga organisationerna på arbetaroch tjänstemannasidan har varnat jordbruksministern för den utveckling som är på gång och uppmanat honom att bevaka jordbrukets intressen i dessa sammanhang. Det var därför jag ställde min fråga till jordbruksministern. Nu har handelsministern svarat på hela regeringens vägnar på min fråga. Företaget kommer uppenbarligen att vända sig till regeringen för att få sanktion för det avtal man eventuellt kan komma att träffa. Min fråga blir då: Kommer regeringen att sanktionera ett avtal som skulle kunna få till konsekvens att Sverige i fortsättningen icke kommer att ha någon egen tillverkning av traktorer inom landet?

Herr talman! Jag erinrar Svante Lundkvist om att utskottet hade med ytterligare en mening: ”Viktigare än förmågan att nytillverka är resurserna för reparationer och tillgången på reservdelar inom landet.” Jag erinrar vidare om att utskottet var enigt om detta, att samtliga ledamöter — inkl. de socialdemokratiska —- inom försvarsutskottet uttalade detta så sent som i mars 1979. Jag har inte från överstyrelsen eller från annat håll fått någon signal som inger oro för att vi i händelse av avspärrning skulle sakna tillgång på reservdelar inom landet för reparation och sådant. Om överstyrelsen, vilken ju har huvudansvaret ur beredskapssynpunkt, skulle komma till mig med sådana synpunkter, kommer jag självfallet att ingående pröva detta, det kan jag försäkra. Svante Lundkvist frågar vidare om traktorer under fredstid. Han är fullt medveten om att detta inte var upptaget i hans ursprungliga fråga. Om han vill föra diskussionen vidare måste det i första hand ske med jordbruksministern.
Herr talman! Handelsministern anser sig inte ha fått någon signal. Nu får han en ifrån mig. När man från Valmets sida förklarat att man inte längre är intresserad av att vara med och bilda ett komponentbolag, är det om ett avtal trots detta träffas en indikation på att vi med Volvo BM:s goda minne kan vara på väg att bli av med know-how, kunskaper, marknad och allt sådant som en längre tid bildat underlag för traktortillverkningen i vårt land. Det är så pass alarmerande och angeläget att man från regeringens sida bör göra sig underrättad om vad detta på sikt skulle innebära både för det svenska jordbruket och naturligtvis också för sysselsättningen i Eskilstuna och Arvika —-två områden som redan förut är hårt drabbade av strukturförändringar inom vårt näringsliv. Det är angeläget att regeringen gör sig bättre underrättad om vad som är på gång. Jag upprepar därför min fråga: Är regeringen beredd att ta sådana kontakter med företaget och de anställda att regeringen kan bedöma hela denna situation och vidta de åtgärder som regeringen mot den bakgrunden kan finna vara angelägna?
Herr talman! Jag utgår ifrån att överstyrelsen noggrant följer vad som i denna kammare diskuteras som har beröring med försörjningsberedskap. Om så inte skulle vara fallet, skall jag uppmana den att ta del av denna diskussion. Sedan får jag invänta den utredning överstyrelsen kan komma att göra, och på basis av den kommer jag att föreslå regeringen de åtgärder som det kan finnas anledning till.
Herr talman! Det är en märkligt passiv attityd som handelsministern på regeringens vägnar intar till en så här angelägen fråga, som i dag oroar många människor på de berörda arbetsplatserna. När handelsministern får ett sådant här besked är det väl ändå rimligt att han på regeringens vägnar säger: Det här bör vi titta på. Detta är en fråga som det är angeläget att pröva ur både sysselsättningsoch försörjningsberedskapssynpunkt. Det är, som jag ser det, inte bara en företagsekonomisk fråga hur vi utnyttjar den här typen av resurser för att tillförsäkra oss en god försörjning. Det finns alternativa förslag till lösningar. De anställda har lagt fram ett förslag om att man skulle kunna tänka sig att dela produktionen i samarbete med Valmet, så att Valmet tillverkade de lättare traktorerna och Volvo BM de tyngre. Jag vill därför fråga handelsministern: Är handelsministern beredd att låta företaget och de anställda redovisa detta förslag för regeringen för att man mot den bakgrunden skall kunna bedöma under vilka förutsättningar en fortsatt traktortillverkning i vårt land skulle vara möjlig?
Herr talman! Liksom jag tror att överstyrelsen noggrant följer vad som händer i denna kammare tror jag att detta gäller även jordbruksdepartementet. I de avseenden som frågan icke berör försörjningsberedskapsaspekten är jag övertygad om att jordbruksministern kommer att vidta de åtgärder han finner befogade. Jag har bara att svara för försörjningsberedskapsaspekten på denna fråga, och där har jag redovisat regeringens ståndpunkt. Den ståndpunkten baseras på vad riksdagen enhälligt uttalade så sent som i mars 1979 men jag har också sagt att om Överstyrelsen — den ansvariga myndigheten — ur försörjningsberedskapssynpunkt bedömer det som angeläget att nu komma med förslag, så kommer jag självfallet att med stort intresse lyssna till vad överstyrelsen har att anföra. Jag tror, Svante Lundkvist, att detta skall kunna vara tillfredsställande.
Herr talman! Jag förstår att jag inte får något utbyte av den här diskussionen med handelsministern i dag. Men då vill jag skicka med handelsministern en hälsning. Jag vill allvarligt uppmana regeringen — och då i första hand, förutom handelsministern, också jordbruksministern och industriministern — att intressera sig för den här frågan innan det är för sent. En regering kan i sådana här sammanhang inte bara hänvisa till myndigheterna, utan en regering måste enligt min mening noga följa utvecklingen och vara beredd att i tid ta egna initiativ. Jag väntar mig att handelsministern vidarebefordrar den här uppmaningen till sina kolleger i regeringen.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig varför regeringen är — som han påstår — ointresserad av att åstadkomma en bättre skattekontroll. Carl Lidbom hänvisar till ett förslag som har lagts fram av generaltullstyrelsen i början av år 1978 och som innebär att åtgärder vidtas för att göra det möjligt för tullverket att lägga upp ett nytt system för arkivering av fakturor, grundat på uppgifter om importörens organisationsnummer eller personnummer och den utländske leverantörens namn. Enligt förslaget skall vidare vid utförsel av varor exportörens organisationsnummer eller personnummer anges i exportanmälan. Det nya systemet skulle innebära en rationalisering av sorteringsoch framtagningsarbetet beträffande fakturor och andra förtullningshandlingar. Det skulle därutöver möjliggöra överföring av information om import och export från tullverket till bl.a. skattemyndigheterna. Förslaget har vid remissbehandlingen mottagits positivt av myndigheterna men kritiserats och avstyrkts av berörda företrädare för importörer, exportörer och speditörer, som anser att förslaget skulle leda till ökat, onödigt merarbete för dem. Vidare anser man att förslaget om informationsöverföring inte blivit tillräckligt analyserat bl.a. från sekretessynpunkt. Delegationen för företagens uppgiftslämnande ställer sig positiv till användningen av organisationsnummer men föreslår att frågan utreds ytterligare. Förslaget har därefter beretts vidare inom handelsdepartementet. Beredningen befinner sig i ett långt framskridet stadium. Flera olika myndigheter berörs dock av förslaget. Frågan måste därför prövas ytterligare något. Det står dock redan nu klart att åtgärder bör vidtas på detta område. Herr talman! Carl Lidbom saknar grund för sitt påstående att regeringen skulle vara ointresserad av en bättre skattekontroll. Tvärtom anser regeringen att det är synnerligen angeläget att fortsätta det under de senaste åren intensifierade arbetet med att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Regeringen har också lagt fram flera förslag — bl.a. inom ramen för den s.k. RS-reformen — som leder till förbättrad kontroll och effektivare uppbörd av skatt.

Herr talman! Det är ju tacknämligt att man kan få svar åtminstone på några frågor. Vårt lands kritiska oljeförsörjningsläge är tydligen ett ämne som handelsministern icke är särskilt road av att diskutera. Allvarsord från min sida i den handelspolitiska debatten i det ämnet bemöttes med allmänt lugnande försäkringar. Och när nu Bo Siegbahn och jag har interpellerat i samma ämne får vi besked om att det blir uppskov med den debatten. Men det är i alla fall bättre att få svar på denna fråga än på ingenting. Frågan gällde alltså skattekontroll. Det förslag från tullverket som vi diskuterar är en framställning om att få vissa utomordentligt enkla förändringar gjorda, nämligen att importörer och exportörer skall vara skyldiga att lämna uppgifter om sina organisationsnummer — det motsvarar ungefär personnumren för fysiska personer —så att tullverket sedan kan sortera in sina papper uppdelade på företag på data. Vidare vill man att det skall vidtas åtgärder i lagstiftningen, om det behövs, för att dessa uppgifter skall kunna utlämnas till riksskatteverket. Man skall så att säga kunna kontrollera tullens uppgifter mot skattemyndigheternas uppgifter och på det sättet få en bättre skattekontroll. Detta är en skäligen enkel historia. Tullverket kom med förslaget i januari 1978. Remissbehandlingen var avslutad för ett år sedan. Därefter har över huvud taget ingenting hänt med detta. Handelsministern bedyrar att regeringen är intresserad av bättre skattekontroll, men varför då denna tröghet? Varför har ni ingenting gjort på ett helt års tid? ”Beredningen befinner sig i ett långt framskridet stadium”, står det med en nästan komisk formulering i svaret. Hur framskridet är detta, och när kommer det någonting? Vad blir det för åtgärder? I en diffus formulering i svaret sägs att frågan skall prövas ytterligare något men att det står klart att åtgärder bör vidtas på detta område. Får jag åtminstone fatta det så, handelsministern, att detta är ett klart besked om att tullverket kommer att få bifall till sin framställning och att det blir en rättighet för tullen att kräva uppgifter om organisationsnummer? Tullverket kan då köra detta på data och kan lämna ut uppgifterna till skattemyndigheterna. Kommer de ändringar i lagstiftningen att vidtas, som möjliggör denna effektivare skattekontroll? Regeringen har haft rätt bråttom med att lägga fram förslag i en hel del andra ärenden, men i detta ärende har ni inte haft bråttom. Tänker handelsministern använda den korta tid som återstår av hans uppdrag som handelsminister till att nu lägga fram ett sådant förslag?

Herr talman! Herr Lidbom skall inte vara så nervös för att han inte får diskutera oljefrågorna med mig i dag. Det kommer att ges tillfälle till detta, som jag sade tidigare, den 26 maj, och jag tror att riksdagen mycket väl kan bärga sig till dess riksdagen får höra även Carl Lidboms synpunkter på denna viktiga fråga. Vidare är det naturligtvis skönt att veta att Carl Lidbom inte tycker att riksdagen har blivit hårt belastad med propositioner av olika slag utan efterlyser mer av den varan. Det har ju ibland framhållits att regeringen i de här avseendena varit något för aktiv och velat belasta riksdagen i onödan, men jag har nu glädjen att, om sådana påståenden skulle upprepas, kunna hänvisa till Carl Lidbom som önskar få mer av propositioner till riksdagen. Slutligen tror jag att jag kan lugna Carl Lidbom i fråga om det han nu tog upp. Jag räknar med att vi skall kunna få fram en proposition under den tid jag är kvar som handelsminister. Den tiden är jag emellertid inte beredd att ge ett lika kort spann som Carl Lidbom, utan jag ser med tillförsikt fram emot att den perioden skall kunna bli så lång att många propositioner utöver den vi nu diskuterar kan komma att avlämnas av mig. Beträffande innehållet i den proposition vi nu diskuterar räknar jag med att där skall ingå ett medgivande till tullen att använda sig av organisationsnummer liksom att de åtgärder som kommer att föreslås skall möjliggöra en förbättrad skattekontroll. Det är inte på dessa områden som tveksamhet har rått, utan det som har aktualiserats är bl.a. tekniska frågor i samband med omflyttning av stora informationspaket mellan skilda myndigheter som skulle kunna skapa svårigheter för företagen när det gäller sekretessen.

Herr talman! Till att börja med: Låt oss avstå från att föra den här debatten på något slags barnkammarnivå! Om herr Cars, såsom han också uppgav nyligen i en tidningsintervju, inbillar sig att han skall sitta i många år som handelsminister må det vara hans ensak. Det är för denna debatt ointressant. Lika barnkammarmässigt är det att i detta sammanhang börja föra en diskussion om antalet propositioner och om riksdagens arbetsbelastning. Jag har sannerligen inte klagat över att ni inte har varit för flitiga i detta ämne. Men det här var en liten, lätt och begränsad fråga, och om ni hade velat kunde ni ha prioriterat denna lilla, lätta och begränsade fråga. Jag konstaterar nu att ni hittills inte har tyckt att frågan om effektiviserad kontroll av bl.a. betalning av mervärdeskatt har varit tillräckligt angelägen. Men dess värre kvarstår en sak, och det är anledningen till att jag återigen går upp i talarstolen: Jag blir inte klok på vad herr Cars menar. Han säger någonting om att det här med uppgiftslämnandet, det är all right. Och organisationsnummer skall företagen uppge. Men det kvarstår betänkligheter isekretesshänseende. Det är tveksamt om man bör kunna lämna över sådana här stora sjok av information från en myndighet till en annan. Vad menas med det? Är det inte genomgående på det sättet att skattemyndigheterna måste utöva sin kontroll bl.a. med stöd av material som de får från annat håll? Taxeringsmyndigheterna är ju bundna av sekretess i sin tur. Menar verkligen handelsministern att det skulle kunna komma i fråga att ni av sekretesskäl vägrar skattemyndigheterna att få del av tullverkets uppgifter? Eller får jag ändå fatta det så att detta är ett klart besked, att regeringen delar uppfattningen att sekretesshänsynen icke står i vägen för denna reform och att handelsministern snarast kommer att exekvera tullverkets beställning?
Herr talman! Jag gav Carl Lidbom ett klart besked om att jag ansåg att man skulle basera propositionen på att tullverket skall få använda de här organisationsnumren och att det material som man på så sätt kan systematisera också skall komma till användning när det gäller skatteaspekterna. Vad jag avsåg med påpekandet att det skulle kunna bli komplikationer är naturligtvis att man ur det här materialet skulle kunna få fram uppgifter om från vilket företag en importör har köpt sina varor, och det är självfallet inte rimligt att sådana informationer sprids i en mycket stor krets av ämbetsverk. I varje fall gör detta frågan mera komplicerad, eftersom den här informationen på olika sätt också kan nå företagens konkurrenter. Ett sådant resonemang borde även Carl Lidbom ha respekt för. Om Carl Lidbom kunde lova mig att sluta belasta riksdagen med oförskämda insinuationer om regeringens bristande intresse för att upprätthålla skattekontrollen, så tror jag detta skulle vara till betydande fördel för debatten här i kammaren.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte vad det handlar om. Vad är det som hindrar att tullverket lämnar ut de här uppgifterna? Det finns ett sekret material i detta, och det kan finnas sådant som är företagshemligheter och som inte bör komma ut till konkurrenter — all right. Men är verkligen tanken att man inte kan lita på skattemyndigheterna i detta hänseende? De är ju också bundna av sekretess.
Herr talman! Jag har svarat Carl Lidbom på denna fråga att när det gäller tullen och skattemyndigheterna är bedömningen O. K. Däremot finns det ett stort antal myndigheter som från andra utgångspunkter än skattemyndigheternas har begärt att få ta del av det här materialet. Dessa myndigheter skall, enligt min mening, inte oreserverat få ta del av materialet, innan det står klart på vilket sätt detta skulle kunna skapa svårigheter för företagen från sekretessynpunkt. Carl Lidboms brist på förståelse för rättssäkerhetens tillämpning när det gäller företagen har i den här debatten bekräftats ännu en gång.
Vart för det i andra sammanhang, om ni har filosofin att skattemyndigheterna icke skall få del av uppgifter som ligger hos andra myndigheter och som kan vara känsliga från konkurrenssynpunkt? Här är det bäst att handelsministern icke svävar på målet, utan klart bekräftar att skattemyndigheterna skall få förtroendet att utföra den här kontrollen. Kan jag få den bekräftelsen?
Herr talman!

Svaret är ja. Fredagen den 4 maj fick jag besök av ambassadörerna för Irak, Libyen, Saudi-Arabien och Sudan. Bo Siegbahn har vidare frågat vad i så fall anledningen var till att jag med främmande diplomater diskuterade ett ärende, vilket hör till ett annat departements ansvarsområde. Ambassadörerna besökte mig, därför att jag relativt nyligen gästat några av arabländerna. Ambassadörerna åberopade vidare det faktum att de samarbetsavtal Sverige har med flera av de berörda länderna administreras av handelsdepartementet. Själv är jag som handelsminister ordförande i ett par av de kommissioner för ekonomiskt och tekniskt samarbete som Sverige har med några av de arabiska länderna. Vid samtalet med ambassadörerna deltog två företrädare för utbildningsdepartementet. Bo Siegbahn har dessutom frågat om möjligheten av arabiska repressalier mot svensk utrikeshandel berörts vid diskussionerna. Svaret är nej. Vad ambassadörerna uttryckte var sin oro över den eventuella nedläggningen av undervisningen i arabiska vid Stockholms universitet. Inom regeringen är vi väl medvetna om den stora betydelsen av utbildning och forskning i arabiska. Det är vår förhoppning att de aktuella problemen vid universitetet i Stockholm skall få en tillfredsställande lösning. Utbildningsministern är beredd att verka för detta och kommer redan på måndag att sammanträffa med representanter för universitetsoch högskoleämbetet och universitetet för att diskutera frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Innan jag går in på detta vill jag dock för ordningens skull göra några allmänna reflexioner. Jag är övertygad om att alla i Sverige är mycket positivt inställda till en ökning och en fördjupning av kunskaperna i arabiska bland svenska medborgare. Sådana kunskaper kan ha en viss psykologisk betydelse för utvecklingen av våra handelsförbindelser. Minst lika viktigt är kanske att de skapar förutsättningar för svensk forskning inom det arabiska och muhammedanska kulturområdet och underlättar råd och utbyte av erfarenheter inom samhällslivets olika delar i berörda länder. Från dessa synpunkter är det självfallet viktigt att undervisning och forskningsutbildning bedrivs på ett rationellt sätt. Jag har ingen anledning att i detta sammanhang gå närmare in på dessa frågor, men det är ingen hemlighet att den arabiska institutionen vid Stockholms universitet, i all synnerhet efter den nuvarande icke svenskfödde prefektens tillträde för ett par år sedan, har haft svårartade problem. På lägre nivå finns det en del svenskspråkiga elever, men på forskarutbildningsplanet finns det praktiskt taget inga studerande med svenska som modersmål. Orsaken härtill vill jag inte närmare gå in på. Det är klart att vi kan vara glada över att elever med arabiska som modersmål söker sig till svenska universitet, men det är tvivelaktigt, om man skall bedriva en verksamhet så gott som uteslutande för elever från andra länder. Det rör sig sålunda om ett delikat problem och alla parter bör därför iaktta försiktighet vid ställningstaganden. Det har därför väckt en viss förvåning att främmande ambassadörer till tidningarna skulle ha gjort uttalanden, som innebär hot om repressalier på handelssidan, om icke deras önskemål beträffande organisationen av undervisningen vid svenska universitet tillgo Vad sedan den formella sidan beträffar kräver strikt diplomatisk etikett att förfrågningar från främmande ambassadörers sida i första hand kanaliseras via utrikesministerier. I Sverige är vi väl dock så informella att man normalt icke har några invändningar mot att kontakt tages också med den departementschef eller det departement som är ansvarigt för berörda frågor. Men i detta fall har tydligen handelsministern på tjänsterummet, visserligen i närvaro av några representanter för utbildningsdepartementet, accepterat en diskussion inom ett område som ligger helt utanför hans kompetens. Att statsrådet dessutom just svarar för handelspolitiken gör saken ännu mer tveksam, eftersom antydningar om effekter på vår utrikeshandel framskymtat. Jag noterar i svaret de skäl som handelsministern åberopat, men när det gäller just undervisning kan endast vederbörande statsråd ge svar på de frågorna —- även om handelsministern på vissa andra beröringspunkter har en funktion. Vad som emellertid ter sig allra märkligast är att en främmande ambassadör tillskrivit ett svenskt ämbetsverk och sedan i pressen anklagar dess chef för bristande artighet enär brevet icke besvarats så snabbt som ambassadören önskade. Statsrådets svar berör inte om han eller kanske snarare utrikesministern framhållit dessa formella men icke desto mindre många gånger betydelsefulla regler. Kanske herr Cars nu kan lämna upplysningar härom. Däremot noterar jag med tillfredsställelse att hotet i tidningarna om repressalier i våra handelsförbindelser icke tagits upp på officiell nivå, och då får man väl, hoppas jag, betrakta dessa uttalanden som beklagliga förflugna ord.
Herr talman! Det gläder mig och säkert också den här närvarande utbildningsministern att Bo Siegbahn delar vår uppfattning om värdet av undervisning i arabiska.

Herr talman! Det fanns en fråga i mitt senaste anförande, som handelsministern inte besvarade. Jag frågade om det var klart för främmande ambassadörer att skrivelser till enskilda myndigheter och åtföljande uttalanden i pressen inte är lämpliga samt huruvida synpunkter därom har framförts från vederbörande myndigheter.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om den aktuella sitationen för missbruk av alkohol och narkotika samt vilken uppföljning som har skett av de alkoholpolitiska och narkotikapolitiska program som antogs av riksdagen 1977 och 1978. Inom ramen för svaret på en fråga är det endast möjligt att belysa dessa omfattande problem mycket översiktligt. Rent allmänt vill jag först säga att den totala alkoholkonsumtionen har minskat 1977 i förhållande till 1976 och minskade ytterligare under år 1978. För att få den aktuella missbrukssituationen belyst pågår undersökningar som bl.a. berör riksdagens beslut att avskaffa mellanölet. Den officiella redovisningen av dessa projekt dröjer ännu någon tid. Enligt preliminära uppgifter har det sedan mellanölet togs bort skett en ökning av starkspritsoch starkölskonsumtionen bland skolungdom. Även bland ungdomarna i sjätte klass finns en viss ökning av starkölskonsumtionen. Trots denna uppgång har dock den totala alkoholkonsumtionen minskat i dessa åldersgrupper. Missbrukssituation på narkotikaområdet bedöms kontinuerligt inom brottsförebyggande rådets narkotikagrupp. Enligt dessa bedömningar har inga påtagliga förändringar i missbruksläget inträffat under det senaste halvåret. Alltjämt är heroinmissbruket mest oroande. Det är fortfarande koncentrerat till Storstockholmsområdet och Malmö-Lundregionen men förekommer också i andra delar av landet. Allmänt sett bedöms missbruket av centralstimulerande medel minska. Skolöverstyrelsens senaste enkätundersökningar tyder på ett starkt minskat intresse för cannabis bland skolungdomar. Ett mycket begränsat missbruk av kokain anses förekomma i vissa storstadskretsar. Jag räknar med att vi snart skall få en ingående belysning av detta område genom den utredning av narkotikamissbrukets omfattning som tillsattes av Rune Gustavsson 1977. Missbruket av alkohol och narkotika är vårt allvarligaste sociala problem. Särskilt oroande är fortfarande situationen bland ungdomar. Inom socialdepartementet och socialstyrelsen fullföljs det alkoholpolitiska program som riksdagen fastställde 1977. Beslutet innebar att riksdagen uttalade sig för ett långsiktigt inriktat arbete för att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och för att komma till rätta med alkoholmissbruket. Som en följd av riksdagsbeslutet inrättades socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor den 1 januari 1978. Nämnden har fördelat ca 8 milj.kr. till fritidsaktiviteter och information, 3,8 milj.kr. till en kampanj på arbetslivets område samt 500 000 kr. till en kampanj om alkoholmissbruk och graviditet. Nu förbereds fördelning för nästa budgetår. Nämnden har tillsatt särskilda arbetsgrupper mot alkoholmissbruk i arbetslivet och inom skolans områ Uppföljningen av det narkotikapolitiska programmet sker helt efter de riktlinjer som drogs upp i riksdagens beslut våren 1978. Projekt inom skolans område bedrivs i ett tiotal kommuner. Ca 500 studiecirkelledare har utbildats vid ett 20-tal regionala konferenser. En handbok för skolpersonal väntas bli klar till hösten. Inom familjevården har ett par projekt startats och ett par förbereds. En särskild arbetsgrupp behandlar frågan om arbete efter utskrivning från behandlingshem. Olika forskningsoch utvärderingsprojekt förbereds. Utbyggnad av såväl den öppna narkomanvården som institutionsvården pågår enligt riksdagens beslut. Programmet med narkotikafria enheter inom kriminalvården synes fungera. Liksom tidigare deltar vårt land i det internationella arbetet mot narkotikamissbruket.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag delar socialministerns uppfattning att alkoholoch narkotikamissbruket är vårt samhälles största sociala problem. Bakom siffrorna om antalet alkoholoch narkotikamissbrukare döljer sig oerhörda mänskliga tragedier. Hårdast drabbade är naturligtvis missbrukarna själva, som löper risk att aldrig kunna återgå till normal livsföring. I de beslut som vi fattade i riksdagen dels 1977 om alkoholpolitiken, dels 1978 om narkotikapolitiken antogs program med väsentliga målsättningar, som skall ligga till grund för ett fortsatt arbete på dessa områden. Dessa båda program var viktiga steg i kampen mot missbruket. Det nya var bl.a. att insatserna skulle täcka hela samhällslivet. Men programmen utgjorde bara ett första viktigt steg för att intensifiera insatserna, och vi politiker får inte slå oss till ro med det vi hittills gjort. Hela tiden måste en uppföljning ske. Socialministern säger, när han redovisar missbrukssituationen, att det enligt de bedömningar som har gjorts inte har skett några påtagliga förändringar i missbruksläget under det senaste halvåret. Jag delar på grundval av de rapporter som vi har fått från olika delar av landet inte den uppfattningen. Polismästaren i Göteborg uppskattar t.ex. antalet tunga missbrukare inom Göteborgsområdet till ungefär 10 000. Också från andra håll kommer mycket illavarslande rapporter om fortsatt ökat narkotikamissbruk. BI. a. är kokainet på väg in i landet. Dessa oroande tendenser menar jag att vi måste ta mera på allvar. Vi får inte gå i den tron att det inte sker några förändringar i läget. När det gäller uppföljningen av besluten redovisar socialministern vad som gjorts inom socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor och hur många miljoner som fördelas på detta område. Men jag efterlyser ett annat mycket viktigt inslag i detta sammanhang, nämligen folkrörelsearbetet, liksom ett engagemang från socialministern i dessa frågor. Jag har tidigare sagt att det har varit så oerhört tyst i debatten på detta område. Vi måste ständigt föra en debatt om dessa problem och rikta uppmärksamheten på dem, så att svenska folket verkligen får upp ögonen för deras allvar. Det är en uppgift för folkrörelserna, för den alkoholpolitiska nämnden, för socialstyrelsen och för socialministern, som har ansvaret för detta område. Vi måste intensifiera denna debatt, herr socialminister, om vi skall kunna komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Rune Gustavsson säger att han inte delar uppfattningen, att det inte har skett några mera påtagliga förändringar i missbruksläget under det senaste halvåret, och pekar på uttalanden från Göteborg. När det gäller missbruksläget inom narkotikaområdet vill jag säga, att vi kommer att få bättre underlag för att bedöma det genom den utredning som jag nämnde i mitt svar. Men om det skulle vara så, att det finns 10 000 tunga missbrukare i Göteborg, vilket jag för dagen inte kan kommentera —- även om det naturligtvis vore mycket uppseendeväckande om det förhöll sig så — är det inte troligt att de skulle ha tillkommit under det senaste halvåret. Men, som sagt, vi får bättre underlag än bara allmänna uttalanden genom det utredningsmaterial som kommer. Utredningen avslutar just i slutet av maj insamlingen av data. I övrigt håller jag naturligtvis med om att de här programmen som riksdagen antog och som regeringen står bakom, liksom den större delen av riksdagen, bara är ett första steg. Nu skall de förverkligas. På alkoholområdet har socialstyrelsens alkoholnämnd fått stora uppgifter i det sammanhanget. Jag hoppas, att nämnden nu, sedan den har fått komma i gång med sitt arbete och fått ordning på sitt kansli — vilket tog ganska lång tid — också snart kommer med initiativ till ytterligare åtgärder. Jag lyckades inte egentligen uppfatta att Rune Gustavsson och jag har olika mening i någon sakfråga. Därför kanske vi inte skall föra någon allvarligare träta i dag. Rune Gustavsson säger att jag borde hålla flera tal om missbruksfrågorna och det skall jag gärna försöka efterkomma.
Herr talman! Nej, det finns ingen anledning att ha någon träta om detta problem därför att det är så allvarligt. När jag efterlyste ett ökat engagemang från Gabriel Romanus sida var det just för att föra ut debatten. Det är där jag tycker det har varit för tyst. Liksom socialministern hoppas jag att den nämnd som vi har knuten till socialstyrelsen verkligen följer upp programmen via organisationerna, för när vi inrättade nämnden, var det faktiskt ett mycket stort intresse från organisationernas sida att få representation i nämnden, och jag har utgått ifrån att det skall följas upp. Sedan vill jag ytterligare slå fast den målsättning beträffande narkotikamissbruket som riksdagen antog 1978, då vi klart slog fast att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt betingat.

Jag vet att det är en mycket svår fråga, men vi får ändå inte rygga tillbaka inför de svårigheterna.
Herr talman! Det är riktigt som Rune Gustavsson antyder, att det har funnits en viss kritik från organisationernas sida just mot hur nämnden har fungerat. Jag kan vitsorda det. Jag känner inte närmare till bakgrunden. Det var så att nämndens kansli inte kom i gång, den fick inte sina befattningshavare förrän i oktober 1978, trots att nämnden inrättades fr.o.m. den 1 januari genom riksdagsbeslut på våren 1977. Vad anledningen egentligen är tillatt nämnden hade svårt att komma i gång har jag inte möjlighet att upplysa kammaren om. Det är möjligt att Rune Gustavsson på den punkten i någon mån kan bidra till ett klarläggande. Jag vill dock säga att jag nu hoppas att det finns förutsättningar för ett bättre samarbete. Vi har från departementets sida försökt underlätta det något genom att tillsätta en särskild utredningsgrupp beträffande en fråga som man från organisationerna har visat särskilt intresse för, nämligen de alkoholfria motellens situation. I övrigt vill jag stryka under de mål för politiken på detta område som riksdagen har lagt fast. Det har skett med vårt fulla stöd, och vi gör vad vi kan för att förverkliga de målen. Jag kan försäkra Rune Gustavsson att det fattas ingenting vad gäller det personliga engagemanget hos någon av folkpartiets regeringsledamöter eller riksdagsledamöter. Jag har ingen anledning att sätta något dåligt betyg på Rune Gustavssons eget engagemang, men jag tror inte att vi behöver stå honom efter.

Herr talman! Jag skall börja med att anknyta till det som tidigare präglat en stor del av gårdagens debatt, nämligen frågan om barnkultur och de förslag som finns där, men framför allt det som inte finns. Förslagen är, som det tidigare sagts, inte av särskilt upphetsande eller imponerande karaktär. Man konstaterar en rad problem och säger många självklarheter men är benägen att lösa de flesta problemen genom att föreslå nya utredningar. Det är som bekant en ofta använd väg för att undvika konkreta åtgärder. Som så mycket annat är frågan om barns tillgång till bildande och fostrande kultur en klassfråga, en fråga om rika och fattiga. Svenska Kvinnors Vänsterförbund sätter fingret på detta väsentliga faktum. I förbundets yttrande över rapporten från utbildningsdepartementets barnkulturgrupp heter det bl.a.: ”SKV menar att det visserligen är viktigt med en allmän satsning på barnkultur, men att den angelägnaste uppgiften för närvarande är att finna metoder att häva de stora skillnaderna i kulturhänseende mellan olika grupper av barn. De barn som också i andra avseenden är dåligt lottade — invandrarbarn, barn från etniska minoriteter, handikappade barn, barn från avfolkningsbygder, samt barn från fattiga storstadsområden — är också de som nås sämst eller inte alls av de kulturella satsningar som görs. Skillnaderna i kulturhänseende mellan olika kategorier barn är troligen mycket större än skillnaderna i levnadsstandard i övrigt, och mycket talar för att skillnaderna i kulturell standard ökar.” Vi vill från arbetarpartiet kommunisternas sida framhålla faran i att man alltför mycket talar om ”barnkultur” eller ”vuxenkultur”. Vad som behövs är framför allt en allmän lyftning av den kulturella nivån och sådana satsningar att kulturen kan göras till var mans egendom, alltså åtgärder som gör att barnen på ett naturligt sätt växer in i vuxenvärldens kulturliv. I ett riktigt, rättvist, mänskligt samhälle måste det vara viktigt att tillfredsställa behovet av kultur, liksom människornas behov av mat och kläder. Det måste gälla för såväl barn som vuxna. Det är alldeles klart att en folkpartistisk regering, som tror på marknadskrafternas fria spel och som slår vakt om rätten att göra profit på praktiskt taget allt — också det bristfälliga kulturella utbudet — inte kan komma med några radikala lösningar. Det ligger i sakens natur. Demokratiseringen av kulturlivet och strävan att göra en god kultur till var mans egendom är, som vi marxister ser det, ett led i kampen för att ändra nuvarande egendomsförhållanden, därför att produktionsmedlen också på det området är monopoliserade och styrda av profitintressen. Sanningen i det jag säger kan bekräftas av var och en som har rest i socialistiska länder. Där finns ett enormt utbud av billig och god litteratur, ett lidelsefullt teaterintresse, som befrämjas genom närmast symboliska biljettpriser, och en fostran av barnen, så att behovet av god kultur grundläggs från barnaåren.

Jag upplever propositionen om barn och kultur som ytterligare en bekräftelse på sanningen i tesen ”att vara liberal är att vara kluven”. Vi har i våra motioner föreslagit betydligt mer pengar, både totalt och under diverse punkter. Det sker i klart medvetande om att detta i och för sig inte innebär några verkliga lösningar eller steg framåt. De verkliga lösningarna ligger i djupgående förändringar av hela vårt samhälle. Dock kan man på vissa områden förbättra det kulturella utbudet genom att befrämja det icke kommersiella utbudet. Vi har i motionen 1303 föreslagit en höjning av anslaget till kulturverksamhet inom organisationer. Propositionen har här föreslagit en höjning med ca 300 000 kr. Vi har ansett att man som ett minimum borde ha accepterat den medelsanvisning som har begärts av statens kulturråd. Jag kommer emellertid inte att yrka bifall till vår motion. Det får räcka med den markering som det jag här har sagt innebär. Tidningen Fönstret, ABF:s tidning, ger i detta sammanhang följande träffande karakteristik av borgerlig kulturpolitik: ”Borgerlig kulturpolitik har inte mycket till övers för folkrörelser, folkbildningsarbete och amatörkultur. Denna del av vårt kulturliv tolereras på sin höjd som marginella företeelser, som man kan offra litet pengar på när det samhällsekonomiska klimatet är som bäst och som man kan sätta på svältkost när det kniper.” Nog var det detta synsätt som präglade departementschefen när propositionen författades. Vi har också ansett att man borde räkna upp anslagen till folkbiblioteken. Samma yrkande har ställts i motionen 610 av Georg Andersson m.fl., som också följer upp våra krav i reservationen 13. Vi kommer att rösta för den. Vi har i motionen pekat på det positiva som nu håller på att växa fram genom utvecklingen av utlåningsverksamheten på arbetsplatser. Där får arbetarna en naturlig kontakt med bibliotekspersonal och kan också på ett naturligt sätt tillgodogöra sig biblioteksutbudet. På det sättet når man också invandrare. Vi har också påpekat nödvändigheten av att stödet till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk ökas. Den uppräkning som departementschefen föreslår utgör en direkt försämring när man tar hänsyn till inflation och prishöjningar på böcker. Det här är alltså ett område där man borde vara betydligt generösare. Med mera pengar och en bestämd målinriktning kan folkbibliotekens olika verksamheter bli ett ännu tyngre inslag i kampen mot förflackning och kommersialisering på kulturområdet. När det gäller kulturområdet avstyrks de flesta motioner som kräver höjningar av anslagen, och man hänvisar därvid till bristen på resurser. Och det är säkert riktigt ur borgerlig synvinkel. Resurserna räcker inte till allt. Det gäller att välja och prioritera. Väljer man att ösa miljarder i subventioner över storfinansen, går det ut över andra områden. Väljer man att anslå 14 miljarder kronor till militära ändamål, tar man i anspråk miljarder som kunde användas på ett annat sätt, exempelvis till ökade satsningar på kulturens område. Vi anser alltså inom arbetarpartiet kommunisterna att prioriteringen i detta samhälle borde vara en helt annan.

Herr talman! Det är, för att travestera ett klassiskt talesätt, inte lockande eller lustigt att ta upp den handske som kastades i går eller snarare i natt. Till det kommer att kulturutskottets ledamöter gick upp tidigt i morse och nu med andan i halsen återkommer från ett besök i Sigtuna, där vi har studerat stadens speciella arkeologiska problem. Därtill kommer också att varken proposition eller betänkande egentligen är något särdeles bra underlag för en mera allmän debatt om barnkultur. Jag säger detta med anledning av att jag inte tänker ta upp någon principdiskussion. Propositionen bygger på barnkulturgruppens rapport, och den rapporten är inte någon särskilt intressant läsning. I propositionens ingress säger också departementschefen: ”Det material som nu kan tas till utgångspunkt för en diskussion om åtgärder är rikhaltigt men i vissa avseenden ändå bristfälligt.” Det är sådant som med ett engelskt lånord kallas understatement — och det är ett artigt understatement. Barnkulturpropositionen har därför, som jag ser det, fått karaktären av ett antal förslag om konkreta åtgärder t. v., i avvaktan på en grundligare analys av problemställningarna. Man kunde kanske kalla den en ad hoc-proposition eller beteckna den som ett första steg framåt. Med detta vill jag ha sagt att jag inte tycker att det är så stor mening med att nu föra någon sorts principiell debatt. Vad vi nu har att göra är helt enkelt att fatta beslut angående konkreta förslag i proposition och betänkande. Det bör kanske sägas att det inte är helt enkelt att ta ställning till föreliggande förslag. Propositionen har visat sig vara ganska svår att tackla rent tekniskt. Och jag avslöjar knappast några hemligheter när jag säger att den har vållat såväl kulturutskottets ledamöter som utskottets kansli betydande svårigheter. Här menar jag svårigheter av teknisk natur vid utformningen av betänkandet och svårigheter vid själva ställningstagandena. Man kan också tillägga att de väckta motionerna har varit litet knepiga att behandla — de har förvisso kommit till i viss hast och under tidsnöd. Utskottets majoritetsskrivning är tämligen kortfattad — den omfattar bara drygt 50 trycksidor. Där behandlas dels propositionens förslag, dels sammanlagt 46 yrkanden fördelade på 23 olika motioner. Till betänkandet fogas inte mindre än 24 reservationer och 3 särskilda yttranden. Till detta kommer de yrkanden som i kammaren framförs av vpk:s och apk:s representanter. Jag kan inte minnas att jag under mina tidigare riksdagsår har sett ett så kortfattat betänkande med så många reservationer. Herr talman! Jag skall kortfattat säga något om några av reservationerna. Centerpartiet står för tre av dem, men en av dem är blott en följdreservation. I propositionen föreslås att 650 000 kr. skall anvisas till vissa centrala muséer — alltså muséer belägna i Stockholm. Tanken är att anslaget skall utnyttjas för vissa tjänster vid dessa institutioner, till gagn och glädje för barn och ungdom. Enligt centerns mening bör dessa medel i stället utnyttjas så att de kommer barn och ungdom till del, oavsett de bor i Stockholm eller ej. 650 000 kr. är inte något större belopp. Det betyder nästan ingenting i de aktuella muséernas stater. Med vår reservation vill vi markera att de nya tjänsterna inte skall nyttjas för intern verksamhet inom de nämnda centrala muséerna utan för en extern verksamhet som också kommer den regionala museiverksamheten till godo. Därmed blir 650 000 kr. trots allt ett betydelsefullt belopp. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 16. Centern har alltid betonat hembygdsrörelsens stora betydelse för bevarandet av lokalt och regionalt förankrad kulturell tradition. En gång i tiden var vi inom centern ensamma om detta. Det är glädjande att detta vårt intresse numera spritt sig över stora grupper i samhället och att det är påtagligt växande. Centern föreslår att det blygsamma beloppet 100 000 kr. skall anvisas till hembygdsrörelsen för ökade insatser bland barn och ungdom. Vi har inte nått förståelse för det förslaget bland övriga partier i utskottet, och det finner vi beklagligt — nästan egendomligt. Jag yrkar bifall till reservationen 19 och därmed också till följdreservationen 22. Reservationen 8 skiljer sig från övriga reservationer på så sätt att den inte följer partilinjer. Här gör jag som ensam centerpartist gemensam sak med folkpartisterna och moderaterna mot en utskottsmajoritet av socialdemokrater och övriga centerpartister. I propositionen föreslås att 425 000 kr. skall anvisas till Svenska filminstitutet för att förstärka institutets import och distribution av barnfilm. Såväl utskottsmajoriteten som vi reservanter vill här korrigera propositionen. Vi vill använda mer pengar för att stimulera produktionen av svensk barnfilm. Det som skiljer majoriteten från oss reservanter är att majoriteten vill destinera anslaget till konstnärsnämnden, medan vi reservanter vill att det skall ställas till Filminstitutets förfogande. Det här är något som helt enkelt hänger samman med frågan om medlen verkligen kan nyttjas inom ramen för konstnärsnämndens möjligheter att bevilja anslag för filmprojekt. Erfarenheter visar nämligen att nämnden får mycket få ansökningar som avser just produktion av barnfilm. Förra året fick man ungefär 190 ansökningar för filmprojekt, varav 10 avsåg barnfilm. Av dessa 10 var det bara någon enstaka som kunde tänkas förverkligas. I det läget tycker vi reservanter att det är bättre att det aktuella beloppet ställs till Filminstitutets förfogande. Där kan dessa medel nyttjas mera smidigt, därför att de kan kombineras med andra stödinsatser och därför att Filminstitutet disponerar över t.ex. faciliteter för animerad film. Risk finns, menar vi, att medel som anvisas via konstnärsnämnden blir en sådd på hälleberget. I vår reservation påpekar vi att de medel som inte omedelbart kan nyttjas för produktion av svensk barnfilm — i brist på lämpliga idéer t.ex. — lätt kan omdisponeras för import och versionering av utländsk barnfilm. Den möjligheten har inte konstnärsnämnden. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 8. Jag vill nu kommentera ytterligare tre reservationer, där jag företräder utskottsmajoriteten. j I propositionen diskuteras en massmarknadsutgivning av barnoch ungdomsböcker enligt en modell som föreslagits av Litteraturfrämjandet. Departementschefen anser emellertid inte att tiden är mogen för att genomföra detta. Han anser ytterligare överväganden erforderliga. I motioner från såväl socialdemokraterna, centern som vpk föreslås emellertid att en sådan massmarknadsutgivning skall påbörjas. I utskottet har socialdemokrater och centerpartister enats om att föreslå riksdagen att 2,5 milj.kr. skall anvisas för ändamålet. Mot detta reserverar sig utskottets moderater och folkpartister. För några år sedan påbörjades via Litteraturfrämjandet en försöksverksamhet med utgivning av billiga kvalitetsböcker för vuxna, En bok för alla, som såldes för en femma. Försöksverksamheten har nu pågått i tre år. Efter de två första åren gjorde Litteraturfrämjandet en utvärdering. I oktober i höstas hemställde Litteraturfrämjandet om att verksamheten skulle permanentas. I budgetpropositionen anmäler departementschefen tveksamhet och anser att ytterligare prövning av verksamheten är nödvändig. I avvaktan på den föreslås att medel anvisas för fortsatt verksamhet under kommande budgetår med En bok för alla. En utskottsmajoritet av centerpartister, moderater och folkpartister finner att denna betänksamhet är motiverad och accepterar ytterligare ett års prövotid. Mot detta reserverar sig socialdemokraterna och föreslår att riksdagen nu beslutar permanenta denna utgivningsform av billig kvalitetslitteratur. Det kan framstå som om vi centerpartister är inkonsekventa i de här litteraturstödsfrågorna. Å ena sida vill vi ännu inte permanenta massmarknadsutgivningen för vuxna —å andra sidan vill vi medverka till att vi påbörjar en motsvarande lågprisutgivning av böcker för barn och ungdom. Men det är inte så inkonsekvent som det kan se ut. Det är visserligen fråga om likartade utgivningsformer, men det rör sig om böcker som vänder sig till helt skilda målgrupper, helt skilda läsargrupper. De slutsatser man kan dra av massmarknadsutgivningen av vuxenböcker är inte utan vidare tillämpliga på barnoch ungdomsböcker. Det är därför det bör komma till stånd en försöksutgivning också när det gäller böcker för barn och ungdom. Herr talman! Här bör jag kanske påpeka att utskottsmajoritetens ställningstagande avser en försöksutgivning, även om detta kunde ha markerats tydligare i utskottsskrivningen. I budgetpropositionen föreslås att det statliga bidraget till folkbibliotekens verksamhet bör höjas med litet drygt en halv miljon kronor. I reservationen föreslår socialdemokraterna att det höjs med ytterligare 600 000 kr. och att de pengarna används för bokutlåning på arbetsplatser. Vicenterpartister tycker att det är ett bra förslag. Arbetsplatsutlåningen har av allt att döma visat sig vara effektiv. Men å andra sidan finns det också mycket annat inom folkbiblioteksområdet som är värt ett höjt statligt stöd: inköp av bokbussar, inköp av böcker på invandrarspråk, allmän upprustning osv. Som bekant kan vi inte genomföra höjningar på alla områden där vi finner det önskvärt. Och det är inte mycket att göra åt den saken — verkligheten är ju som den är. Herr talman! Med vad jag anfört vill jag yrka bifall till reservationerna 8, 16, 19 och 22. Under debatten i kammaren har Eva Hjelmström och Alf Lövenborg yrkat bifall till vissa motioner från deras sida. Jag har inte riktigt hållit räkning på vilka yrkanden det rör sig om. Men i allt väsentligt handlar det om höjda anslag inom olika sektorer av kulturoch barnkulturområdet. Jag hyser inte någon större förståelse för en del av de argument som framförts för anslagshöjningarna — det må vara mig förlåtet. Inte desto mindre känner jag respekt för de här kommunistiska motionerna och yrkandena. Jag måste med beklagande konstatera att rikets finanser tyvärr inte tillåter de förstärkningar inom kultursektorn — och just i dag barnkultursektorn — som så energiskt föreslås av riksdagens kommunister.

Herr talman! Per Olof Sundman efterlyste i sitt inlägg ett grundligare material om barn och kultur. Men varför ställer då inte centerpartiet upp på vpk:s förslag om en parlamentariskt förankrad utredning som snabbt skall sammanställa det material som redan finns, göra vissa ytterligare utredningar och snabbt komma med förslag till åtgärder inom området? Det finns ju — trots vad Per Olof Sundman säger — en hel del dokumenterat redan, bl.a. hos statens ungdomsråd. Och trots vad Per Olof Sundman sade om barnkulturgruppens rapport — visst har den brister — kan man inte komma ifrån att den innehöll en mängd konkreta och bra förslag som inte har följts upp i propositionen. Över huvud taget när man hör Per Olof Sundman får man ett intryck av att kulturutskottet saknar kunskap om det område som vi behandlar. Man saknar kunskap om kulturindustrins expansion och dess förändrade inriktning. För att verkligen få ett grepp om det och vad som planeras får man gå till andra källor än kulturutskottet och vår kulturminister. Man får gå till Veckans Affärer och Den Svenska Marknaden. Där är man helt på det klara med vad som väntas. Där är man helt klar över att satsa på att 1980-talet skall bli rymddatorernas och TV-spelens årtionde, ja, helt enkelt jagdyrkandets årtionde. Och där säljer man inte längre bara varor — man säljer hela livsstilar som ligger i linje med varorna. Så några ord om de belopp som Per Olof Sundman tyckte var tillräckliga. Vi vill ånyo beklaga att man i stället för att utöka folkpartiregeringens verkligen snålt tilltagna anslag till barnkulturen väljer att möblera om litet grand. Vart tog stödet vägen till centrumbildningarna, till de centrala amatörorganisationerna samt till dansen och musiken? Trots vad Per Olof Sundman säger kvarstår faktum: Det som satsas på barnkulturen utgör, som jag framhöll i mitt anförande i går, en sjättedel av en dags militärutgifter. Begrunda detta!

Herr talman! Jag vill med anledning av Per Olof Sundmans anförande göra ett par kommentarer och ställa en fråga. Det är synd att Per Olof Sundman inte vill vara med om en permanentning av En bok för alla. Vi har fått många bevis för att denna verksamhet uppskattas. Jag har i min hand ett yttrande från TCO, som framhåller: ”Utgivningen av kvalitetslitteratur till lågt pris måste enligt TCO:s mening ses som ett viktigt inslag i strävandena att förverkliga den statliga kulturpolitiska målsättningen att bredda kulturutbudet till alla samhällsgrupper. Det är mot den bakgrunden angeläget att försöksutgivningen får en permanent fortsättning i huvudsak enligt den modell som gällt för försöken.” Detta är bara ett exempel på de uppskattande kommentarer som har kommit till uttryck i fråga om denna verksamhet. Per Olof Sundman kände oro för att konstnärsnämnden inte skulle kunna ta hand om mer pengar för produktion av barnfilm men gav en litet missvisande beskrivning av läget. Det har kommit in ganska många ansökningar om att få göra barnfilm. Men man har inte kunnat ge medel till mer än ett projekt, eftersom man har haft begränsade resurser. Om vi ökar resurserna och även markerar hur viktigt det är att barnfilmprojekt kommer till stånd, kommer sådana säkerligen att kunna genomföras. Slutligen då frågan. Vi hade i går en ganska utförlig diskussion om anslagen till folkrörelserna, till barnoch ungdomsorganisationerna. Jag beklagade att centerpartisterna inte ville vara med. I centerpartiets motion skriver man mycket välvilligt om folkrörelserna. Där står: ”Folkrörelserna ger stora möjligheter till kontakt med skilda delar av kulturlivet, såväl amatörverksamhet som professionell verksamhet för breda samhällsgrupper. Den aktiverande, arrangerande och förmedlande verksamheten inom kulturområdet är i stor utsträckning beroende av och drivs av föreningar och organisationer. Samhällets kulturpolitik måste därför enligt vår mening ”- lägg märke till hur centerpartisterna skriver —” i första hand bygga på barns och ungdomars egen aktivitet och ansvarstagande, främst genom föreningslivet.” Men detta följs inte upp med något förslag om ökade insatser till barnoch ungdomsorganisationerna, utan där är centerpartisterna med och avslår våra förslag om 4 resp. 30 milj.kr. Det skulle jag gärna vilja ha en kommentar till från Per Olof Sundman.
Herr talman! Jag förstår inte vad Georg Andersson pratar om. Han säger att jag inte vill vara med om att ge ut billiga kvalitetsböcker. Visst vill jag det! Jag inte bara vill det, utan jag tillhör de fem som en gång hittade på detta och kom med förslaget i litteraturutredningens betänkande. Vi har inte sagt nej till en permanentning. Däremot har vi sagt att vi vill pröva detta ett år till. Utvärderingen visar nämligen att man inte har uppnått det man egentligen strävade efter, nämligen att nå nya köparoch läsargrupper. Det är i första hand de redan vana köparna som förvärvar dessa femkronorsböcker. I litteraturutredningen hade vi ett mycket mer omfattande förslag. Detta är tyvärr bara en dålig skuggbild av det förslag som där lades fram. När det gäller konstnärsnämnden och barnfilmerna är de informationer som jag har fått inte likartade med Georg Anderssons. Jag befinner mig dessutom i den situationen att jag har personliga vänner som sysslar med barnfilm och filmprojekt. De har också uppfattningen att när det nu är fråga om så relativt litet pengar bör Filminstitutet i första hand disponera dem. De kan utnyttjas bättre på det hållet. Å andra sidan kan jag hålla med om att det finns ett skäl som talar för att lägga pengarna hos konstnärsnämnden, och det är att man på det sättet så att säga decentraliserar belutsprocessen när det gäller barnfilm. Men fortfarande är det fråga om så små pengar att man i det här fallet nog bör lägga dem där man är något så när säker på att de kommer väl till nytta. Georg Andersson citerade vår motion, och det var ju vänligt. Jag kan inte se annat än att jag instämmer i allting som framfördes i citatet. Sedan är Georg Andersson förvånad över att vi inte följer upp det hela genom att anvisa medel. Men Georg Andersson vet att vi måste vara restriktiva. Vi måste välja och vi måste prioritera, och den här gången anser vi oss inte kunna lägga pengar hos barnoch ungdomsorganisationerna. Eva Hjelmström klagade också över att det fanns för litet pengar. Jag har redan förklarat att fick jag bestämma ensam, om vi levde i en upplyst despoti, så skulle det läggas ner tio gånger så mycket pengar på kulturpolitiken, men nu är det ju inte på det sättet. Vi måste alltså välja och vraka, vi måste snåla in här och prioritera där. Sedan frågade Eva Hjelmström varför vi inte ville gå med på en mera omfattande utredning inom det här området. Det har genomförts en lång serie utredningar inom kultursektorn under senare årtionden. En del utredningar pågår, flera har aviserats. Vad gäller just frågan om en parlamentariskt sammansatt utredning rörande den kommersiella kulturindustrin, som är mycket intressant, vill jag bara hänvisa till att också kulturrådet tycker att mängden av utredningar nu känns betungande och att man avstyrker tillsättandet av ytterligare en utredning just nu.
Herr talman! Per Olof Sundman säger att det har gjorts en lång serie utredningar. Jag framhöll tidigare att vi är medvetna om det, men vi tycker samtidigt att för det första bör de här utredningarna förankras parlamentariskt, och för det andra är det avsikten att en sådan utredning skall kunna komma med snabba konkreta förslag i syfte att begränsa den kommersiella kulturindustrins fortsatta expansion. Det brådskar verkligen. Sedan till det här med bokutgivningen. Vi har väckt en rad motioner som inte bara gäller anslagsbelopp utan också principiella frågor. Om våra förslag genomfördes skulle bokutbudet förbättras, inte minst bland barnen. Per Olof Sundman tycker att den utredning om Litteraturfrämjandet som har gjorts visar att man inte har nått upp till de målsättningar som en gång fastslogs. Men borde inte det i stället ha tagits till intäkt för ett mer intensifierat arbete för att nå ut just till de grupper som i dag utestängs från den kvalitativt goda litteraturen, grupper som i stället behärskas av den kommersiella kulturindustrin? Jag har inte hört någon av kulturutskottets ledamöter under den här debatten kommentera exempelvis vårt förslag om en bibliotekslag. Jag rekommenderar varmt en artikel av Peter Curman i gårdagens Aftonbladet, där han säger att en sådan lag blir allt nödvändigare. Det är ett förslag som vi från vpk:s sida har ställt sedan flera år tillbaka. Allt fler kulturarbetare ställer också det kravet i dag. Slutligen några ord om beloppen. Jag är övertygad om att Per Olof Sundman i och för sig gärna skulle se att mer pengar kom till kulturändamål. Men faktum kvarstår ju att det är en struntsumma som man är beredd att satsa på barnen och kulturen. En jämförelse med de belopp som anslås på andra anslagstitlar visar än mer vilken ringa vikt Per Olof Sundmans partikamrater, alla vackra ord till trots, lägger vid det här området.
Herr talman! Det är ju bra att Per Olof Sundman instämmer i citatet från sin egen motion. Det tyder på att han har en vilja att stå fast vid vad han sagt om föreningslivets betydelse. Men det är då desto mera anmärkningsvärt att detta inte följs upp med konkreta åtgärder. Jag läste i går upp det brev som bl.a. Vi unga har ställt till riksdagspartierna, där man kräver att få del av insatser för barnkulturverksamhet. Det får man inte via centerns förslag i detta betänkande. Ett sådant agerande skapar bara besvikelse, i värsta fall resignation inom de strävsamt arbetande frivilliga barnoch ungdomsorganisationerna. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att centern på detta sätt lämnar sin egen och andra barnoch ungdomsorganisationer i sticket.
Herr talman! Jag sade när jag började att jag tyckte inte att vi i dag hade underlag för någon mera omfattande kulturpolitisk debatt. Jag vill ändå erinra om att kulturpolitik är ett nytt begrepp i Sverige. Det är så nytt att det inte finns i Svenska akademiens ordlista på samma sätt som t.ex. finanspolitik och skattepolitik. Modern kulturpolitik började drivas först efter kriget, under 1950-talet. Då påbörjades en serie intressanta utredningar. Vad beträffar Eva Hjelmströms anklagelser att centerpartiet saknar intresse för kulturfrågor — även om jag skulle ha det — vill jag bara erinra om att 1960-talets stora utredningsiver initierades från centerpartiet i en motion 1962 med, vill jag minnas, Lars Eliasson som första namn. Det dröjde flera år innan vi fick med oss övriga riksdagspartier på att genomföra en omfattande och grundlig utredning. Själva barnkulturproblemen har inte observerats förrän de allra senaste åren. Därför har den sektorn ännu inte ordentligt granskats och tänkts igenom. Vi har haft nog med att dra upp de stora linjerna i kulturpolitiken i samhället. Den produkt på vilken propositionen bygger, alltså barnkulturgruppens arbete, var ett dåligt arbete. Man höll på i fyra år och pressade fram en serie kåserier kring barnkulturfrågor. Det här är alltså de första stapplande stegen vi tar inom denna sektor av kulturpolitiken. Vi får vara tacksamma för att de ändå tagits. Även om klimatet nu verkar snålt kan jag ändå utan att behöva försvara kulturministern — som sannerligen kan tala för sig själv — erinra om att de friska pengar, ca 50 miljoner, som i år läggs på den allmänna kultursektorn, utgör den kraftigaste förstärkning från ett år till ett annat som vi har upplevt under den tid vi haft kulturpolitik i det här landet.

Herr talman! Efter gårdagens debatt om utskottets kritiska synpunkter mot propositionen angående riktlinjerna för kulturinsatser för barn avstår jag från att kommentera det särskilda yttrandet vid punkten 1. Jag skall i stället bemöta några reservationer som inte berörts i debatten. I den moderata reservationen nr 1 begärs ett uttalande för forskning på barnkulturområdet. Utskottet avvisar det förslaget med motiveringen att ett sådant uttalande kan uppfattas som ett försök att styra den fria forskningen. Nu är det ett faktum att det inte är så dåligt ställt med forskningen på detta område. Vad vi saknat är en systematisk dokumentation av forskningen och dess resultat. Sedan propositionen och även utskottsbetänkandet skrivits har det med anledning av FN:s internationella barnår från flera universitet kommit förteckningar över och beskrivningar av forskningsprojekt. Efter vad jag hört lär det komma ytterligare sådant material från andra högskolor. I reservationen 2 begär moderaterna ett uttalande mot en kvotering av resurserna för kulturinsatser för barn. Man har enligt min mening i reservationen felbedömt uttalandena i såväl propositionen som utskottsbetänkandet. Jag kan inte finna att det i vare sig propositionen eller betänkandet förutsätts att frågan skall aktualiseras efter en treårsperiod. Både i utskottsbetänkandet och i propositionen sägs att kulturrådet skall följa utvecklingen. Jag tror att alla som sysslat med dessa frågor är överens om att vi bör kunna hoppas på att alla berörda parter nu verkligen tar sitt ansvar, så att inga tvingande bestämmelser behöver tas till. Det är aldrig roligt med tvingande bestämmelser. Jag kan inte underlåta att säga i varje fall några ord om reservationen 3 som gäller en parlamentarisk utredning i fråga om den kommersiella kulturindustrin. Reservanterna beskyller statsrådet för passivitet. I propositionen ansluter sig statsrådet till barnkulturgruppens mening att det behövs motåtgärder för att skapa alternativ till den dåliga kommersiella kulturen — enligt min uppfattning är inte all kommersiell kultur dålig. Ansvaret för barnens kulturupplevelser ligger hos föräldrarna, på förskola och alla andra former av skola och hos dem som handhar fritidsverksamheten. Jag tror att det genom den föräldrautbildning som nu påbörjas och som vi hoppas kommer att utbyggas skall kunna skapas en plattform för en opinionsbildning mot den kommersiella kulturproduktionen och dess skadeverkningar på barn. Här har även folkbiblioteken en stor uppgift, och till det återkommer jag litet senare. I propositionen pekar statsrådet på alla de utredningar som ännu inte är färdiga. Så t.ex. skall kulturrådet följa utvecklingen, statens ungdomsråd skall fortsätta det påbörjade kartläggningsarbetet, och videogramutredningen skall analysera behoven. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare utredningar. Det är väl ändå rimligt att allt detta arbete slutförs innan man tillsätter en ny utredning. Jag vill påpeka att statsrådet framhåller att det därefter kan bli befogat med ett övergripande kartläggningsarbete. Men t.v. bör vi alltså koncentrera oss på att skapa goda alternativ. När det gäller bidragen till utvecklingsarbete bland amatörer och till inhemsk produktion av serier har utskottet föreslagit större anslag än propositionen. Anslagen för bidragen till amatörverksamhet har under de senaste åren ökats. I reservationen 4 understryker vi propositionens uttalande att kulturrådets utvärdering angående amatörverksamheten bör läggas fram innan man förstärker anslaget. När det gäller förslaget om ytterligare medel till produktion av serier hänvisar vi i reservationen 9 bara till budgetläget. Jag fick i min hand helt nyligen en mycket intressant norsk utredning angående barns vanor när det gäller att läsa serier. Utredningen kom till resultatet att flickor läste serier mycket i sjuårsåldern, varefter de gjorde ett uppehåll till 13—14-årsåldern. För pojkarna var bilden en annan. De läste serier hela tiden i åldern 13-14 år. Utredningen redogjorde för vilka serier som lästes. Men man hade inte alls forskat i varför barnen läste serier. Jag tycker det skulle tas upp en forskning så att vi får reda på varför ungdomar läser serier och vad det är i serierna som gör att ungdomar i en viss ålder tycker serierna är så bra. Jag har diskuterat detta med med många. Det skulle vara intressant att ta del av resultaten av en sådan forskning. I reservationen 5 vill socialdemokraterna utöver utskottets medelsanvisningar ge ökade resurser till Folkparkernas centralorganisation för utvecklingsarbete. Utskottet nöjer sig med att tillstyrka regeringens förslag, som innebär 200 000 kr. till projekt för attnå barn som är kvar i staden. Jag vill bara erinra reservanterna om att det är så som propositionen framhåller, att ytterligare medel kan utgå till dessa projekt, t.ex. från medelsanvisningar i kulturrådet. Enligt vad jag har hört har det redan till kulturrådet kommit in begäran om medel till sådana aktiviteter. Socialdemokraterna avstyrker regeringens förslag om 2 milj.kr. till folkbiblioteken, med hänvisning till att 2 500 000 kr. behövs för massmarknadsutgivningen. Jag vill understryka att folkbibliotekens uppgift är en av de allra viktigaste när det gäller att förmedla kultur till barn. Jag har haft förmånen att med anledning av FN:s internationella barnår följa aktiviteter vid några folkbibliotek här i landet. Jag skall nämna ett par exempel. Man samlar förskolegrupper med deras ledare och ibland även med föräldrar. Man har sagostunder, filmvisningar, visar bilder och diskuterar. Man har sådana diskussionsstunder med äldre barn och med föräldragrupper. Man bjuder in bildkonstnärer, illustratörer till barnböcker, och låter dem måla tillsammans med barnen. I ett folkbibliotek, jag tror det var i Gävle, hade biblioteket tillsammans med museet och kulturarbetare gjort en utomordentligt intressant utställning av barnteckningar. Barnen visade i teckningarna hur de hade upplevt sagostunderna. Ett annat bibliotek arbetade ihop med en fri teatergrupp, och på det sättet fick ungdomarna ett oerhört intresse för vad teatergruppen gjorde. De fick hjälpa till att förfärdiga rekvisitan och sy dockor till dockteater. Är inte detta bra och effektiva sätt, att möta den kommersiella skräpkulturen? Jag är väl medveten om att dessa aktiviteter intensifieras just för att det är FN:s barnår. Men jag hoppas, och det är väl meningen med barnåret, att det skall vara av så stor betydelse att sådana här aktiviteter kommer att fortsätta. Om folkpartiets och moderaternas reservation om medel till museerna faller, så kommer folkpartiet att stödja reservationen 16, som anvisar medel till de regionala museerna. På det sättet fyller vi upp med de pengar som man i går talade om fattades och som vi hade minskat propositionen med. När det gäller 30 milj.kr. till allmän fritidsverksamhet har vi helt nyligen här i kammaren haft en debatt om detta, och vi hade också en debatt 1978. Jag harläst igenom alla anföranden från debatterna, och jag är helt säker på att det inte kan komma några som helst nya argument från någon sida. Jag måste ärligen säga att jag beklagar att det inte finns pengar så att vi kunde införa stödet till allmän fritidsverksamhet. Jag är den första att säga — så snart det finns pengar: Låt oss införa det! Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till alla reservationer där folkpartiet är med, avslag på alla övriga reservationer och i övrigt bifall till Herr talman! Mom. 47 i utskottets hemställan under punkten 2 gäller den samlade medelsanvisningen under det nya anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. Det belopp som redovisas där är ett saldo, ett resultat av utskottets ståndpunktstaganden i fråga om inemot 30 delposter. Beträffande tre av dessa delposter har folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet haft en annan mening än utskottsmajoriteten och därför anmält reservationerna 9, 11 och 15 och som en följd därav också den villkorliga reservationen 21. Om riksdagen inte bifaller någon av reservationerna 9, 11 och 15, faller också reservationen 21 bort. Under den förutsättningen vill jag beträffande mom. 47 i andra hand yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I anslutning till det som Ingegärd Frenkel anförde beträffande ett alternativt seriöst utbud när det gäller barnkulturen vill jag säga att vi vidhåller att anslagen på det här området inte räcker. Det sägs också att ansvaret bör ligga hos föräldrarna. Men samhällets ansvar då? Samhället i dag inte bara tillåter utan t.o.m. uppmuntrar en kultur som präglas av rasism, könsfördomar och — som jag framhöll i går natt — förakt för fysisk svaghet, osv., osv. Det framgår såväl av Ingegerd Frenkels och Jan-Erik Wikströms anföranden som av propositionen. Man kan också konstatera detta, om man ser på reklamen för en av de filmer som nu visas ute på de mindre orterna i landet, dit man alltså inte når ut med något kulturutbud som är kvalitativt bra. I den reklamen kan man läsa: ”Du väljer ut fängelsets hårdaste förbrytare! Ger dom en lektion i att bryta sönder människor med bara händerna! Bildar ett lag av dom och påstår att dom är obeskrivligt intresserade av världens hårdaste sport! Det är sant! Deras enda intresse är att bryta armar och ben och om möjligt sparka ut tänderna på sina motståndare: männen de hatar mest av allt, sina egna fångvaktare! Publikjubel över filmen som slår alla rekord i action, våld, svart humor, osmakligheter och olidlig spänning. Publiken jublar.” På de här orterna är biblioteket öppet kanske ett par timmar i veckan. Ingegärd Frenkel talade sig varm för folkbibliotekens verksamhet. Men faktum är ju att anslagen till folkbiblioteken i dag varierar mellan 1:08 kr. inom vissa kommuner och 31 kr. inom andra. Om vi går till Danmark, som har infört den folkbibliotekslag som jag förespråkar, kan vi konstatera att man när det gäller utbildade barnbibliotekarier har en halv tjänst per 1000 barn. I Sverige har vi 0,08 tjänster per 1 000 barn, och på de flesta bibliotek saknas barnbibliotekarie. Så vill jag återkomma till frågan om serierna. Det finns faktiskt också utredningar som är gjorda i Sverige — de: går bra att kontakta Seriefrämjandet för att få upplysning om det — och som visar att serier är, näst efter TV-tittandet, det fritidsintresse som barnen ägnar sig mest åt. När man då ser på det utbud som finns, är det bara att beklaga att utskottet inte har tillstyrkt ett än större belopp till utgivning av kvalitativt bra serier. Det är också att beklaga att man inte tillstyrkt den bildutredning som barnkulturgruppen föreslog och som vi har tagit fasta på i våra motioner.

Herr talman! När Ingegärd Frenkel vill bemöta vår reservation beträffande forskning på barnkulturområdet säger hon att vår forskning faktiskt inte är så dålig, det pågår en hel del vid olika universitet. Visst är jag medveten om att det pågår mycket forskning om barn. Det har vi ju sett av åtskilliga häften som vi har fått oss tillställda. "Mennu gäller vårt yrkande forskning rörande barn och kultur. Vi har sagt att för att kunna föreslå åtgärder på barnkulturområdet fordras det en gedigen kunskap om barns kulturella situation. Den betingas inte enbart av yttre omständigheter, t.ex. miljö, utan den påverkas också i hög grad av bl.a. sociala och emotionella faktorer. Det är mycket viktigt att vi för att kunna vidta riktiga åtgärder har större kunskaper om barns kulturella behov. När sedan Ingegärd Frenkel beträffande en annan punkt talar om serier säger hon: Vi behöver veta varför barn läser serier, här vill jag verkligen se forskning. — Men detta är verkligen inkonsekvent. Jag vill upprepa vad jag sade i går, nämligen att när det gäller forskning borde vi veta mer om varför vissa barn hellre läser serier än böcker. Det är kanske inte så farligt att barn omväxlande med goda böcker också läser dåliga böcker. Ingegärd Frenkel och jag har alltså en helt samstämmig uppfattning, vilket i stället borde motivera ett bifall till vårt yrkande. När det sedan gäller kvotering av resurserna för kulturinsatser för barn säger Ingegärd Frenkel att reservanterna troligen har missförstått propositionen och utskottsmajoriteten. I propositionen framhålls emellertid att kulturrådet om tre år skall göra en sammanfattning om vad som har hänt under dessa år, varefter kulturrådet skall avgöra, om det är angeläget att införa tvingande bestämmelser. Det överlämnas alltså åt kulturrådet att fatta det avgörandet, vilket vi tycker är fel. Enligt vår åsikt borde riksdagen omedelbart avvisa en sådan kvotering.

Herr talman! Bara två korta kommentarer. Ingegärd Frenkel påpekade att biblioteksverksamhet är viktig, och det instämmer jag helhjärtat i. Bl. a. därför har vi föreslagit 600 000 kr. mera till arbetsplatsutlåningen, vilket utskottsmajoriteten avstyrkt. Beträffande frågan om 2 milj.kr. till barnböcker är att märka att det ju står i propositionen att dessa pengar anslås i avvaktan på ett förslag om massmarknadsutgivning. Vi vill inte vänta längre på massmarknadsutgivningen och därför blir det här tillfälliga anslaget till bibliotek inte aktuellt. Min fråga blir: Hur länge vill folkpartiet vänta med att genomföra en massmarknadsutgivning? Sedan till frågan om de sammanlagda medlen för barnkulturverksamhet. Jag sade i går att folkpartiets representanter i utskottet prutar på regeringens magra förslag. Regeringen föreslår 7,5 milj.kr., men folkpartiets representanter i kulturutskottet röstar för ett belopp som sammantaget är ca 700 000 kr. lägre än detta. Nu säger Ingegärd Frankel att de skall fylla på genom att i andra hand, om de förlorar beträffande pengar till centrala museer, rösta för att dessa pengar skall gå till regionala museer. Men det blir ju inte mera pengar för det. Det är ju bara en omflyttning av 650 000 kr. Fortfarande ligger alltså folkpartiets representanter ungefär 700 000 kr. lägre än sin egen regering. Det är det klart lägsta beloppet när det gäller insatser för barnkulturverksamhet. Hur kommer sig detta?

Herr talman! Jag är väl medveten om alla de utredningar som finns om barnens läsvanor. Jag tror att jag har läst dem alla från pärm till pärm. Vad jag menar är att jag skulle vilja ha en forskning på området, som visar varför barn, som i några år läst böcker med hel text, plötsligt återgår till att läsa serier. Det är väl någonting de saknar i böckerna, och jag menar att man kanske kunde få fram det, så att barnoch ungdomsboksförfattare kunde skriva andra böcker, som tilltalar barnen och som är bra. Vad sedan gäller bildutredningen har utskottet skrivit en hel del om bildfestivalen 1978. På slutkonferensen krävdes att man skuile utvärdera den för att sedan eventuellt göra en utredning eller liknande. Efter vad jag hört från kulturrådet har man börjat utvärdera bildfestivalen. Det är mycket möjligt att kulturrådet när den utvärderingen är färdig kommer att rekommendera tillsättning av en bildutredning. Låt mig sedan säga något när det gäller forskningen. Ingrid Diesen önskar forskning på vissa områden, jag önskar också forskning. Jag sade just nu att jag önskar forskning om exempelvis varför barn läser serier. Det är väl helt annorlunda om en enskild person — även om han eller hon står i den här talarstolen — uttrycker ett önskemål om ett forskningsprojekt än om riksdagen beställer forskningen. När jag läser propositionen om kvotering finner jag att det visserligen står att kulturrådet skall redogör för om behov föreligger. Jag har svårt att tänka mig att kulturrådet kan bestämma en kvotering. Regeringen måste väl komma tillbaka till riksdagen med ett förslag.

Herr talman! Jag tyckte mig tyvärr spåra något av ett förakt för serier hos Ingegärd Frenkel. Jag vill framhålla att bildspråket är ett lika viktigt språk som taloch skriftspråken. Det är därför det är så viktigt att vi verkligen ägnar bilden ett ordentligt intresse. Det är därför det är viktigt att ge ut kvalitativt sett bra serier — inte minst mot bakgrund av de siffror jag visade förut. Det kommer tydligen en bildutredning. Det är bra. Men varför då så kategoriskt avvisa vårt förslag? Sedan till bildfestivalens slutresultat. Det var bara delar som refererades här. Bildfestivalens slutresultat var också att man från konstnärernas håll krävde motåtgärder mot det alltmer bedövande utbudet av kommersiell kultur och reklam. Och, herr talman, eftersom det är slutreplik nu tvingas jag tyvärr konstatera att den debatt vi haft om barnkulturpropositionen och de förslag som har lagts fram inte kommer att innebära att det sker någon större förändring. 1970-talet kommer att gå till historien som den tid då kulturindustrin befäste den kulturella fattigdomen bland stora grupper barn och ungdomar — om inte någonting görs snabbt. Som jag framhöll vid kulturrådets femårsjubileum: Stålmannen slår som bekant hårdare än Jan-Erik Wikström.
Herr talman! Låt mig bara helt kort konstatera att jag tror att Ingegärd Frenkel och jag fortfarande har samma uppfattning när det gäller behovet av forskning på olika delområden beträffande barn och kultur. Men medan vi på vårt håll alltså önskat att riksdagen skulle göra ett uttalande om att det verkligen behövs en forskning på detta område står Ingegärd Frenkel bakom utskottets skrivning, där detta krav avstyrks med hänvisning till att riksdagen, enligt utskottets bedömning, inte bör försöka styra den fria forskningen. I grund och botten har vi ändå samma uppfattning.
Herr talman! Jag ser visst inte med förakt på serierna. Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt liv, och jag frågar mig vad som är anledningen till att exempelvis följande kan inträffa: Först läser en flicka bara serier och tycker bäst om det. Sedan går hon över till böcker men — det har jag mött flera gånger — så inträffar det helt plötsligt att skolbibliotekarien inte kan få henne att låna en bok, eftersom flickan återigen bara vill läsa serier. Jag skulle vilja ha svar på frågan vad som ligger bakom detta. Vad är det som saknas i det ena fallet men som finns i det andra? Detta innebär visst inte att jag har något förakt för serier. Jag glömde i min förra replik att säga att behandlingen av motionen om bibliotekslagen är uppskjuten till hösten och att den motionen alltså inte redovisas i förevarande utskottsbetänkande. Vi har fått skjuta flera ärenden till hösten. Det blir säkerligen en debatt på denna punkt i höst här i kammaren.